Fru talman! Monica Green har frågat mig vad jag avser att göra för att minska den stora löneskillnaden mellan män och kvinnor. Hon har också frågat vad jag avser att göra för att kvinnor ska ha samma möjlighet till heltid som män har. Inledningsvis vill jag instämma i att löneskillnaderna är för stora och att det är ett stort problem. Enligt Medlingsinstitutets årsrapport har löneskillnaden mellan kvinnor och män sakta minskat sedan 2005. År 2011 var kvinnornas medellön i genomsnitt 86 procent av männens, alltså en skillnad på 14 procent. Tar man hänsyn till faktorerna ålder, yrke, sektor, arbetstid och utbildning blir den oförklarade skillnaden 5,9 procent. Lönegapet minskar alltså, men alldeles för långsamt. Löneskillnaderna beror på att kvinno och mansdominerade yrken värderas olika, på att kvinnor i högre grad jobbar deltid och på regelrätt diskriminering. Många aktörer har ett ansvar för detta. Regeringen arbetar på flera sätt med att komma till rätta med löneskillnaderna. Jag vill här inledningsvis nämna tre: För det första är en viktig grund för en jämställd arbetsmarknad att bryta könsstereotypa studieval. Regeringen har därför under senare år genomfört insatser för att minska förekomsten av sådana studieval till gymnasieskola och högskola. För det andra är kvinnor fortfarande underrepresenterade på ledande befattningar i näringslivet. Regeringen har därför gett Statistiska centralbyrån i uppdrag att fördjupa kunskaperna om bakomliggande faktorer, attityder, värderingar med mera som kan styra utvecklingen. För det tredje vill jag nämna att regeringen i februari i år gett ett uppdrag till Diskrimineringsombudsmannen om en större och mer sammanhållen tillsyn över tillämpningen av bestämmelserna om lönekartläggning. Uppdraget till Diskrimineringsombudsmannen löper under perioden 2013-2014, och totalt avsätts 9 miljoner kronor. Inom ramen för detta uppdrag ska också universitetens och högskolornas arbete med aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen ses över. Jag delar Monica Greens syn på det ofrivilliga deltidsarbetet. Forskning visar tydligt att frånvaro från arbetsmarknaden har en negativ effekt på lönen oavsett om den beror på deltidsarbete, sjukfrånvaro eller föräldraledighet. Kvinnors högre grad av deltidsarbete och frånvaro från arbetet har stor betydelse för den ekonomiska ojämställdheten. Många kvinnor i offentlig sektor arbetar mindre än de skulle vilja. Åtgärder mot ofrivilligt deltidsarbete i denna del av arbetsmarknaden är ett ansvar för oss politiker, och jag hoppas att Monica Green, precis som jag, tar upp den frågan med sina partikamrater i kommuner och landsting. Ett mer jämställt vardagsliv där omsorgen om nära och kära, det obetalda arbetet i hemmet och föräldraledigheten delas mer lika har slutligen betydelse för och kan minska lönegapet. Det är min förhoppning att den förenkling av jämställdhetsbonusen som införts ska främja ett mer jämställt föräldraskap.

Fru talman! Tack för svaret. Vi är överens om mycket. Det går alldeles för långsamt. Det är till och med så att väldigt många kvinnor nu upplever en backlash. Maria Arnholm har många fina synpunkter och har en jämställdhetssyn som man skulle kunna göra mycket av. Förväntningarna blir stora på jämställdhetsministern. Vi har väldigt mycket att göra på jämställdhetsområdet. Det har stått still, och vi upplever en backlash. På vissa områden går det lite framåt, och på andra områden går det bakåt. Kvinnor som jobbar inom hotell och restaurang och inom handeln upplever just nu en väldigt svår arbetssituation. Vissa har fasta anställningar, men det är väldigt få. Väldigt många har osäkra anställningar. En del kvinnor får gå omkring med mobilen i handen eller sova med den på natten för att kunna snabbt vara den första som säger ja på ett sms för att få dagens tillfälliga arbete. Så är det inom handeln, hotell och restaurang och inom vården. Det är kvinnor som upplever det på det sättet. Så kan vi inte ha det. Det är dels de osäkra anställningarna, dels att kvinnor tvingas jobba deltid. Den ofrivilliga deltiden är ett stort aber både för jämställdheten och också för ekonomin i landet. Kvinnor borde erbjudas heltid. Där är vi helt överens. Då måste vi båda två se till att vi går från ord till handling. Det handlar om att vi politiker talar om att vi nu ska ha heltid i det här landet och att det är normen. Det kan jämställdhetsministern göra om hon vill och om hon vill vara med och peka med hela handen och se till att kvinnor får det bättre och att vi får en bättre jämställdhetssituation. Maria Arnholm känner till att kvinnorna har 85 procent av männens löner om man räknar på en heltid. Om man slår ut det på ett helt arbetsliv innebär det att männen tjänar 3,6 miljoner mer än kvinnorna. Det är fruktansvärt orättvist och mycket ojämställt. Vi måste göra någonting åt detta. Maria Arnholm tyckte inte att jag skulle säga att allting var bra när sossarna styrde, men vi hade i alla fall lönekartläggningar varje år. Vi införde det för alla företag som hade fler än tio anställda. Det var en mycket bra åtgärd eftersom man upptäckte saker. Man upptäckte att det var fel. Man belyste skevheterna. 90 procent av de fel man upptäckte handlade om kvinnors löner, och man kunde rätta till det. Nu har ni ändrat på det och säger att det bara ska vara lönekartläggning vart tredje år och bara för företag med fler än 25 anställda. Det gör att man tappar fart. Man ser inte de här felen varje år. Man får bygga upp rutinerna vart tredje år i stället för att ha det som en naturlig genomgång varje år. Det är en mycket bra åtgärd som Maria Arnholm skulle kunna vidta omedelbart. Maria Arnholm skulle kunna säga: Nu är jag ny jämställdhetsminister. Jag inser att det här var fel. Jag inser att den borgerliga regeringen gjorde fel. Jag ser till att det nu blir lönekartläggning varje år. Det finns andra saker som Maria Arnholm också kan göra när det gäller bemanning i vård och omsorg, men det återkommer jag till i nästa inlägg.
Fru talman! Jag hämtar mycket av min kraft och energi ur dessa 3,6 miljoner. Det gör mig så upprörd varje gång jag tänker på det. Första gången som huvudsekreteraren i regeringens delegation för jämställdhet i arbetslivet presenterade detta för mig blev det en tydlig ögonöppnare för något jag redan visste, och det blir också väldigt lätt att tala om det. Jag tillhör inte dem som säger att politiken inte kan göra någonting åt detta. Jag tror att det viktigaste vi kan göra kan vi göra i vår roll som arbetsgivare. Jag lyssnade på Anders Knape, ordförande i Sveriges Kommuner och Landsting, häromdagen. Han sade just: Jag förstår inte varför politiker säger att de inte kan göra någonting åt det. Det är politiker som bestämmer hur det ska vara i Sveriges kommuner och landsting. Jag vill vara med och dra mitt strå till stacken för att vi där ska jobba med rimliga löner och heltids och deltidsfrågan. Jag håller verkligen med om det. Anders Knape kunde också vittna om att de nästan 250 miljoner som Sveriges kommuner och landsting har fått i HÅJ-pengar, jämställdhetsintegreringspengar, håller på att ge resultat. Runt om i landet har man jobbat i myllan, i den enskilda kommunen, i den enskilda kommunledningen och i den enskilda personalavdelningen, med sådana här frågor. Han berättade om hur han och de ledande företrädarna från båda sidor av politiken åker runt och predikar, talar om och förankrar detta. Jag tror att det är framkomlig och viktig väg att arbeta med. Precis som Monica Green säger ändrade den här regeringen de aktiva åtgärderna med lönekartläggning från varje år till vart tredje år och från bolag med 10 anställda till bolag med 25 anställda. Man kan konstatera att under den tid som det har gällt har vi ännu så länge inte sett några försämringar utan en pytteliten förbättring av löneskillnaderna. Det är naturligtvis svårt att dra några slutsatser av det. De här effekterna kan också komma längre fram. Det finns en utredning som tittar på och utvärderar de här aktiva åtgärderna. Den kommer att lämna förslag till mig i november 2013. Då får vi se om det blir som Monica Green hoppas, det vill säga att det kommer att finnas resultat som stöder att det verkligen har varit en försämring. Det kommer kanske också fram förslag till ytterligare förbättringar. Det finns många arbetsgivare som också tycker att det var ett jättebra verktyg eftersom de fick syn på saker som de inte såg annars. Men det finns också en del kritik från både facket och arbetsgivarna mot hur kartläggningsverktyg var uppbyggt. Det finns kanske till och med möjligheter att effektivisera det och göra det bättre. Jag ser fram emot vad den utredningen ska visa. Under tiden får vi hoppas att Diskrimineringsombudsmannen, med de extra resurser som regeringen har tilldelat, effektivare och bättre kommer att kunna tillse att lagen efterlevs i sin nuvarande utformning.
Fru talman! Det är bra. Jag förväntar mig att lönekartläggningen kommer. Jag kan inte tänka att det kan bli något annat resultat. Vi får tåla oss till dess eftersom Maria Arnholm vill vänta på utredningen. Den borgerliga regeringen har vant sig vid att kan man inte skylla saker på sossarna kan man skylla på den internationella krisen eller stoppa in sakerna i en utredning så att man inte får någonting gjort. Se då till att inte stoppa in det här i en ny utredning när resultatet kommer! Nu ska jag berätta en sak för ministern. Om kommunerna ska kunna påverka kvinnors möjligheter att jobba heltid, kvinnors möjligheter att få rättvisa löner och kvinnors möjligheter att slippa ha håltimmar mitt på dagen och i stort sett jobba gratis eller vara kvar på jobbet i tre timmar måste kommunerna faktiskt ha pengar. Jag insåg helt nyligen att Maria Arnholm inte riktigt har klart för sig att kommunerna behöver pengar. Ni har valt att satsa på skattesänkningar för dem som har det allra bäst. Det är er huvudprincip med jobbskatteavdragen och andra skattesänkningar som har gynnat högavlönade allra mest. Det har också gynnat de lågavlönade lite grann, men de högavlönade har fått allra mest. Ni har valt att satsa på det. Därför har ni inte kunnat satsa på kommuner och landsting i den utsträckning som hade behövts. Maria Arnholm säger att kommunerna säger att de har pengar. Eftersom man gör ett bokslut vid årets slut tror Maria Arnholm att de är nöjda med det. Som kommunpolitiker kan jag berätta att jag sitter i en kommun där man får ett överskott, och ändå drar man ned på äldreomsorgen. Det ska dras ned 25 miljoner på äldreomsorgen i Skövde kommun, i en kommun som säger att den har överskott. Jag kan förstå att det är svårt att förstå. Man gör en budget i början av året, sedan drar man ned efter det och sedan blir det ett litet överskott. Men man behöver pengar. Ni i den borgerliga regeringen satsade lite grann på kommunerna under valåret 2010 för att det skulle se bra ut. Regeringsföreträdarna sade: Vi vill inte att de säger upp personer just nu. Det var underförstått att man inte vill att de ska göra det under ett valår. Men nu har ni inte satsat. Ni har inte genomfört några nya reformer, men ni säger att det ska vara en satsning på äldreomsorgen och på mindre förskolegrupper med mer förskolepersonal och fler lärare. Det behövs pengar för att man ska kunna utnyttja sin makt som politiker i kommunerna. Kommunpolitikerna vill erbjuda alla heltid, men det anser sig inte ha råd eftersom de har mindre pengar att röra sig med. Jag tror att Maria Arnholm behöver sätta sig in i detta lite mer. Jag insåg att det finns mer att lära där. Det kan vi alla göra. Vi kan alla lära oss mer om saker och ting. Vi borde kanske också säga någonting om föräldraförsäkringen eftersom Maria Arnholm är medveten om att kvinnor förlorar både i lön och i karriärmöjligheter när de är borta. Det är alldeles för få pappor som tar ut föräldraförsäkring. Enligt TCO:s pappaindex är det 51 år kvar tills vi har ett jämnt uttag i föräldraförsäkringen om det fortsätter i den här takten. Nästan var femte pappa tar inte ut någon föräldraledighet alls. Har Maria Arnholm någon kommentar till det?
Fru talman! Jag ska försöka att vara lagom ödmjuk. Jag har trots allt någon koll på saker och ting. Det är inte så att Sveriges kommuner drivs med statliga pengar. Monica Green får det låta som om det är staten som håller i hela påsen och tjuvhåller på en massa pengar som inte finns i kommunerna. Kommunerna har pengar. Kommunerna har egen beskattningsrätt. Kommunerna har fått 30 miljarder mer sedan 2006. Jag känner inte igen mig i bilden av att borgerliga politiker egentligen vill illa men ger lite pengar när det är valår. Det är inte min uppfattning vare sig som väljare eller politiker eller statsråd. När det gäller utredningar är det en gammal god metod som både socialdemokrater och borgerliga partier alltid använt. Funderar man på en sak ber man någon titta lite på det innan man utvecklar det. Jag tror att vi kan vara överens om att det är bra sätt att jobba, att inte bara gå på magkänsla utan försöka skaffa sig kunskaper om de förändringar man ska göra. När det gäller föräldraförsäkringen och uttaget av föräldradagar är jag av uppfattningen att det är mycket angeläget att öka jämlikheten i uttaget. Den dag vi har jämställda löner har vi också jämställda föräldrar, och ditåt måste vi. En av de bästa sakerna jag var med om när jag förra gången jobbade politiskt i början av 90-talet med Bengt Westerberg var när den första pappamånaden infördes. Nu har vi också en andra pappamånad. Regeringen har satsat på jämställdhetsbonus för att pröva ett annat sätt att ytterligare öka uttaget. Det har fungerat i ett år på ett rimligt sätt, och det finns anledning att avvakta hur det fungerar. Om det inte fungerar som vi hoppas ser jag framför mig att vi får överväga andra lösningar för att fortsätta utveckla föräldraförsäkringen och för att nå målet om ett jämställt uttag.
Fru talman! Maria Arnholm tyckte att jag skulle ge en eloge, och då passar jag på att göra det. Pappamånaden var bra, och Bengt Westerberg gjorde en bra sak när han tillsatte den första mansarbetsgruppen och också införde pappamånaden. När det gäller kommunerna är det klart att regeringen inte tjuvhåller på några pengar. Ni slösar bort dem med skattesänkningar i stället. Ni slösar bort dem till dem som har det allra bäst i stället för att satsa där det behövs mest, på vård, skola och omsorg. Det är sant att kommunerna har egen beskattningsrätt, men då vill det till att människor arbetar. Ni har misslyckats med jobben. Vi har en högre arbetslöshet nu än 2006. 70 000 personer är långtidsarbetslösa. Ungdomsarbetslösheten är över 20 procent. Den öppna arbetslösheten är över 8 procent. Ni har påstått att ni har en jobbpolitik, men nu visar det sig att det inte är sant. Ni har ingen jobbpolitik eftersom arbetslösheten bara ökar. Sysselsättningsgraden har minskat. En del borgerliga politiker säger att det är för att vi har blivit fler i landet. Men man måste räkna alla invånare. Man kan inte strunta i att räkna med de nya. Det är klart att vi måste räkna alla. Man kan inte skylla på att vi har blivit fler och att det därför är svårare. Nej, ni har misslyckats med er jobbpolitik. Därför har kommunerna det mycket tuffare med sin ekonomi. Ni har misslyckats med jobben och tyvärr också, än så länge, med jämställdheten eftersom många kvinnor upplever en backlash. Maria Arnholm har en tuff uppgift, och jag välkomnar dig att ta itu med den.
Fru talman! Jag känner verkligen att jag har en tuff och viktig uppgift, och jag tar mig an den med stor energi och gott hopp om att kunna vara med och föra jämställdheten i Sverige ett litet steg framåt. Monica Green tar upp skattesänkningarna och upprepar att vi ger pengar till de rika. Motivet och ambitionen med regeringens skattepolitik är att det ska löna sig för fler människor att arbeta och att man ska få ut fler människor i arbete. Den kvinnliga förvärvsfrekvensen har ökat från 80 till 82 procent. Sysselsättningsgraden har, såvitt jag vet, ökat, men Monica Green säger att den har minskat. Vi får väl fortsätta träta om det. Det är ofrånkomligt när man gör skattesänkningar att de som har högst inkomster tjänar mest på det. Det motsatta resonemanget skulle vara att om man tog alla pengar i skatt skulle man ha råd till vad som helst. Jag tycker som Monica Greens före detta partiledare att det är häftigt att betala skatt. Det är häftigt att leva i ett samhälle där vi gemensamt hjälps åt att investera, satsa på utbildning och ta hand om dem som har det svårast. Det måste dock vara på ett sätt och på en nivå som också gynnar arbete. Att kvinnor ska få mer i plånboken måste handla om att de får högre löner och inte att vi tar ut högre skatter.